Herr talman! Johan Forssell har frågat mig om 100 000 asylsökande till Sverige under 2016 enligt min bedömning är för mycket för att Sveriges mottagande ska mäkta med. Vidare har han frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till fler åtgärder i syfte att minska antalet asylsökande i Sverige och om jag fortfarande står bakom den överenskommelse som slutits mellan regeringen och allianspartierna. Arbetet pågår med att genomföra den överenskommelse om insatser med anledning av flyktingkrisen som regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna enats om. Uppföljningen av arbetet sker gemensamt och kontinuerligt. Regeringen har infört gränskontroll vid inre gräns. Vidare har regeringen infört identitetskontroll för passagerare på bussar, tåg och färjor från Danmark till Sverige fram till den 4 juli 2016. Identitetskontrollerna kan förlängas sex månader i taget under tre år från lagens ikraftträdande. Regeringen arbetar även med att tillfälligt anpassa de svenska asylreglerna till en miniminivå i förhållande till internationella konventioner och EU-lagstiftning. Bakgrunden är att Sverige har tagit ett mycket stort ansvar för människor som flyr undan krig och förtryck. Parallellt arbetar regeringen bland annat med åtgärder för att effektivisera mottagandet, förbättra etableringen och begränsa kostnadsutvecklingen. Regeringen verkar för en gemensam asylpolitik inom EU som innebär en jämnare fördelning av asylsökande. En förutsättning för en hållbar lösning där medlemsstaterna delar på ansvaret för att ta emot personer i behov av skydd är att den yttre gränsen stärks, så att kontroll och registrering verkligen sker vid inresa. Migrationsverkets prognos är osäker. Om de vidtagna och aviserade åtgärderna inte räcker är regeringen beredd att göra mer för att vi ska ha ett hållbart asylmottagande i Sverige. Jag följer därför självklart utvecklingen mycket noga.

Herr talman! Tack så mycket, statsrådet, även för detta svar! Vi har som alla känner till haft en väldigt svår flyktingkris, och den är fortfarande väldigt svår. Den är naturligtvis allra tuffast och grymmast för den enskilde människan som hamnar i kläm och som flyr antingen från krig och förtryck eller till en bättre vardag. Men också länder har påverkats mycket kraftigt av detta. Sverige har nu på två år tagit emot en kvarts miljon asylsökande. Vår mottagningskapacitet är just nu väldigt ansträngd, för att inte till och med säga att den är i botten. Samtidigt ser vi att drivkrafterna att komma över Medelhavet fortfarande är mycket starka. Det kom fler människor i januari i år än vad det gjorde motsvarande tid förra året. Det finns också flera hundra tusen oregistrerade migranter i Tyskland. Och siffrorna går lite isär här, men det är i alla fall väldigt många som befinner sig på grekisk mark. Just i dag är förhoppningen stor att en europeisk lösning ska kunna nås. Det är fortfarande lite osäkert vad som egentligen blir utfallet. Alla som har följt migrationspolitiken i EU vet att det svåra här inte är att komma överens, utan det svåra är att genomföra och leverera vad man har kommit överens om. Mycket av problemet med migrationspolitiken i Sverige är att den alltid har varit steget efter. Man har genomfört nästan panikartade reformer och förändringar i stället för att fundera igenom hur en möjlig händelseutveckling kan se ut, och vilka reformer som i så fall behövs, om den blir inte som man hoppas utan som man hoppas att den inte blir. Ett tydligt exempel på höstens omsvängning av regeringen är att asylreglerna anpassas till EU:s miniminivå, som statsrådet konstaterar i svaret. Jag vill vara tydlig med att jag tycker att det var rätt beslut av regeringen, och det har jag också framfört. Men jag tror att väldigt många människor tycker att det är lite konstigt att vi har en statsminister som står på ett stort, offentligt möte mitt i Stockholm och talar om att vi inte ska bygga några murar, för att bara några veckor senare införa id-kontroller och regler anpassade till just EU:s miniminivå. Det blir inte konsekvent. Det blir inte tydligt. Och jag tror att politiken här måste vara tydlig för svenska folket men naturligtvis också för den person som är på flykt. Man måste veta på förhand vad det är som gäller så gott det går. Jag har ställt den här interpellationen med anledning av Migrationsverkets beräkningsalternativ, som kom nyligen, som säger att det kan bli någonstans mellan 70 000 och 140 000 människor som söker sig till Sverige enbart under 2016. Det finns ett stort mått av osäkerhet, men detta är ändå det som Migrationsverket beskriver. Tidigare har jag i alla fall uppfattat att migrationsministern delar min hållning att det inte kommer att fungera med ytterligare 140 000 människor som söker sig till Sverige i år - detta mot bakgrund av bostadsbrist, skenande kostnader och det som är den stora utmaningen på lite sikt, nämligen en bristfällig integration, och de problemen står vi ju bara i början av. Samtidigt blir jag lite osäker när jag läser interpellationssvaret, som jag tycker är ganska luddigt formulerat. Det står ingenting om att det kan bli aktuellt att dämpa söktrycket framöver, utan det står att vi ska ha ett hållbart asylmottagande. Det tror jag att alla människor ställer upp på. Frågan är bara: Vad innebär det för regeringen att vi ska ha ett hållbart mottagande? Ifall situationen kräver det, är regeringen då beredd att vidta ytterligare åtgärder för att färre människor ska söka asyl i Sverige? I vilken typ av situation skulle det i så fall vara aktuellt?
Herr talman! Nu vet jag inte om just Moderaterna är rätt parti att ifrågasätta andra partiers konsekvens. Moderaterna är ju ett parti som har vänt 180 grader på de knappa 18 månader sedan Alliansen förlorade valet, från Fredrik Reinfeldts öppna hjärtan - det minns vi alla - till Johan Forsells stängda gränser. Ni har gått från en ultraliberal hållning, som ni hade i den tidigare regeringen, till en så restriktiv hållning att den till och med kan komma i konflikt med EU-rätten. Dessutom har ni svajat i de frågor som nu har fått effekt. Vi införde id-kontrollerna den 4 januari. Och jag minns mycket väl den debatt vi hade här strax före jul när det gällde id-kontrollerna. Ni orkade ju inte ens rösta för id-kontrollerna, men ni orkade inte heller rösta emot dem. Ena dagen var ert besked till oss att ni ställde upp på id-kontrollerna. Sedan gick det några dagar. Då sa ni: Vi kan nog inte vara med på det här ändå. Det slutade sedan med att ni lade ned era röster. Nu hör jag i diskussionen här att ni oroar er för att id-kontrollerna, som ni inte orkade rösta för, kanske inte är effektiva nog. Det är som sagt inte precis konsekvens man tänker på när det gäller Moderaterna i det här läget. Ni svajar i era positioner från den ena extremen till den andra. Vi såg förra hösten hur ökningen av flyktingar bara fortsatte. Vi var uppe i över 10 000 i veckan. Då sa vi: Det finns en gräns också för Sverige. Vi måste se till att dämpa trycket. Till följd av gränskontrollerna, som vi införde den 12 november, till följd av id-kontrollerna, som vi införde den 4 januari, och till följd av att vi sa att vi måste anpassa lagstiftningen till EU:s miniminivå kan vi nu se en väldigt tydlig effekt. Från ungefär 10 000 i veckan, som var den högsta siffran i november, är vi i år nere i siffror på runt 500-600 per vecka. Det ligger långt under tidigare års noteringar. Skulle det hålla i sig - 500-600 per vecka - talar vi om kanske 30 000 per år, det vill säga också långt under Migrationsverkets prognos. Nu är det väldigt osäkert om det ens går att göra några sådana förutbestämningar. Jag har sagt, med utgångspunkt från Migrationsverkets prognos, att om det skulle komma 100 000 till Sverige under året klarar vi boendesituationen nätt och jämnt. Men vi kommer fortfarande att få använda evakueringsplatser. Skulle det komma ännu fler kommer boendeplatserna att ta slut i sommar. Den situationen vill vi inte återkomma till. Därför har jag sagt att om vi nu skulle se att det plötsligt vänder uppåt igen får vi vara beredda att vidta ytterligare åtgärder. Men det finns ingenting som tyder på det i dag, utan allt tyder just nu på att de åtgärder vi vidtog under förra hösten och de åtgärder som vi fortsätter att vidta faktiskt håller. Min fråga till Johan Forssell är: Vad är då det borgerliga alternativet till detta? Ni ifrågasätter hur vi socialdemokrater och Miljöpartiet förhåller oss till varandra. Vi för en gemensam politik. Men hur ser Alliansens flyktingpolitik ut just nu? Den frågan skulle jag vilja ha svar på.
Herr talman! Jag ska göra en sak väldigt tydlig för migrationsministern. Vi står bakom id-kontrollerna. Migrationsministern själv har ju lång erfarenhet i den här kammaren och känner säkert till principen att man röstar på sitt eget förslag. Moderaterna presenterade ett eget förslag om id-kontroller, som dessutom hade den fördelen att de inte skulle ge en lucka på två veckor mitt i sommaren. Det förslaget röstade vi på. Det framgår väldigt tydligt i riksdagens protokoll. Jag tycker att migrationsministern även på det här området ska vara en smula försiktig och ödmjuk när det gäller vem som gjort vad och inte tidigare. Jag är förvisso kritisk till delar av den migrationspolitik som Alliansens fyra partiledare presenterade inför valet 2014, och det tror jag inte att någon som har följt den här debatten har missat. Jag har tagit mitt ansvar som migrationspolitisk talesperson och förändrat Moderaternas hållning. Det är inget jag sticker under stol med eller skäms för. Jag är stolt över det. Vi har anpassat politiken efter den helt nya situation som är. Vi började med det redan i januari förra året och presenterade en lång rad förslag om tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav vid anhöriginvandring, och, lite senare, återupptagna medicinska åldersbedömningar, princip om säkra länder etcetera. Minns Morgan Johansson vad som hände när vi presenterade den politiken? Jo, som ett brev på posten argumenterade statsråd, socialdemokratiska riksdagsledamöter och miljöpartistiska ledamöter emot oss. Man sa att vi fiskade i grumliga vatten, att vi gjorde fel analys, att vi inte visste vad våra förslag gick ut på och så vidare. Detta är inte länge sedan; det var så sent som i höstas. Morgan Johansson fick i Agenda den 30 augusti 2015 frågan: Vill Socialdemokraterna införa någon typ av regler som skulle göra Sverige mindre attraktivt för flyktingar att komma hit, för att på så sätt lätta på trycket tills mottagningen fungerar bättre? Morgan Johansson svarade: Det är en illusion att tro att man kan lätta på trycket genom att försöka skjuta ansvaret mellan varandra. Olika länder försöker skjuta den heta potatisen mellan varandra. Det är miljontals människor som är på flykt och att då försöka se till att andra länder tar ansvar och försöka skrämma bort dem från våra länder är fel väg att gå. Det finns fler exempel på detta. Fredagen den 8 maj kritiserade Morgan Johansson Moderaternas hållning till temporära uppehållstillstånd. Jag tycker att det är ganska allvarligt, sa migrationsministern. Vidare sa han: Så är det med en del politiker och partier. Så fort det blåser till lite faller de undan. Det är bara några månader sedan, men nu står Morgan Johansson här och försöker få det att låta som att Alliansens migrationspolitik inte var fullgod och att Socialdemokraterna på något sätt hade protesterat mot den. Men det var faktiskt väldigt tyst fram till i höstas. Migrationsministern behöver nog jobba lite på sin historieskrivning. Jag hoppas att söktrycket till Sverige ska dämpas så att vi kan få ordning och reda på vårt flyktingmottagande och fokusera våra insatser på att ge bra stöd och hjälp till den kvarts miljon människor som har sökt asyl de senaste två åren. Vi riskerar dock att stå inför en problematisk situation i sommar när id-kontrollerna, efter regeringens förslag, går ned under två veckor. Sådan är ju konstruktionen. Hur ser regeringen på denna situation? Är man beredd att förändra detta så att id-kontrollerna inte ska gå ned?
Herr talman! Johan Forssell säger att Moderaterna står bakom id-kontrollerna. Kan han inte berätta det för sina moderata kollegor i riksdagen? I en debattartikel från den 1 februari skriver bland andra Tobias Billström, Boriana Åberg, Hans Wallmark och Jonas Jacobsson Gjörtler att id-kontrollerna är förödande för samarbetet i Öresundsregionen. Det kan ha varit så att orsaken till att ni inte orkade rösta för id-kontrollerna strax före jul var att ni hade en splittring i den egna gruppen och inte orkade samla er till en gemensam ståndpunkt. Debattartikeln var kanske ett uttryck för just det. Johan Forssell säger att det är han som tecknar firma för Moderaterna och att Moderaterna nu är för id-kontrollerna. Fine, då har vi kommit så långt. Men debattartikeln visar att det kanske fanns en annan bakgrund till att ni inte klarade av att fatta beslut och inte ens klarade av att hålla er till det klartecken ni gav oss innan vi lade fram propositionen. Detta är historia. Det viktiga är att vi nu har kontroll över situationen och att de åtgärder vi har vidtagit har gett effekten att vi har fått ned det antal som kommer till Sverige. Det behöver vi. Vi har skapat oss det andrum som regeringen talade om i november. Johan Forssell använder uttalanden av mig från maj och augusti då jag invänder mot olika förslag. Men då var situationen annorlunda. Vi hade mycket lägre inströmning till Sverige. Den stora uppgången kom i oktober november när det började klättra upp mot 5 000-10 000. Då måste en ansvarig regering reagera, regera och göra något åt det, och det var precis det vi gjorde. Det är inte lätt för någon att göra det, men vi gjorde det. Jag har två frågor till Johan Forssell. Den ena är: Varför kritiserar moderata riksdagsledamöter id-kontrollerna samtidigt som ni tydligen är för dem? Det är den ena frågan jag vill ha svar på. Den andra frågan är: Hur ser Alliansens flyktingpolitik egentligen ut? Om olyckan skulle vara framme och vi skulle få en borgerlig regering har vi på ena kanten Centerpartiet som har kvar sin ultraliberala hållning med öppna gränser. När flyktingarna väl har kommit hit får de dock klara sig själv. Då är ambitionsnivån i mottagandet lågt. De får väl konkurrera med varandra och försöka hitta bostad och arbete bäst de kan. De kommer att få jobba för 10 kronor i timmen och bo i en källare. Det är konsekvensen av Centerns politik. På andra kanten har vi Moderaterna, som vill stänga gränserna helt på ett sätt som förmodligen är i konflikt med EU-rätten. Eftersom ni inte har någon enig hållning i en av de viktigaste frågorna just nu är ni inte regeringsdugliga. Ni skulle inte kunna ta över regeringsmakten i Sverige, för ni skulle inte klara av att föra en gemensam flyktingpolitik. Liberalerna och Kristdemokraterna står någonstans däremellan. Ibland undrar jag om det enda ni är överens om är att ni ska klara integrationen genom att sänka låginkomsttagarnas löner ytterligare med statligt beslutade fattiglöner, som ju är ett av era förslag. Hur ser Alliansens flyktingpolitik egentligen ut, Johan Forssell? Och hur är det med Moderaternas stöd till id-kontrollerna?
Herr talman! Jag har redogjort för Moderaternas syn på id-kontrollerna. Men visst fanns det olika uppfattningar om dem i mitt parti. Om jag inte missminner mig fanns det också olika uppfattningar inom socialdemokratin och regeringen om id-kontrollerna. Det verkar finnas många olika uppfattningar om migrationspolitiken i stort inom regeringen. Statsrådet ger i grund och botten kloka svar vad gäller om det skulle komma 100 000 människor nästa år. Problemet är bara att andra statsråd i regeringen har en helt annan uppfattning. Om det är jobbigt att bli påmind om uttalanden från i höstas kan vi testa med ett uttalande från i helgen när Gustav Fridolin blev intervjuad i Ekots lördagsintervju . Han beskriver regeringens migrationspolitik som kontraproduktiv och att den kan få fruktansvärda konsekvenser för de enskilda. Så säger alltså Morgan Johanssons regeringskollega. Gustav Fridolin sa också att det kommer en kontrollstation efter två år och att han hoppas att det ska bli möjligt att i förtid ändra lagen och dra tillbaka delar av den politik som regeringen har presenterat. Hur ser Morgan Johansson på det? Delar Morgan Johansson uppfattningen att det inte är säkert att lagen ska gälla under tre år utan att delar kan dras tillbaka tidigare än så? Så till kärnfrågan, herr talman. Morgan Johansson ger ett annat besked än vad Miljöpartiets språkrör gör. Gustav Fridolin sa i Aktuellt att hela Migrationsverkets prognos ligger inom det spann som man tidigare från regeringen och andra har bedömt är möjligt för Sverige att klara långsiktigt. Det är ett helt annat besked än det som Sveriges migrationsminister ger här i dag. Mot bakgrund av det som har varit undrar jag: Vems besked är det som gäller?
Herr talman! Det räcker att titta på Migrationsverkets prognos där man bland annat prognostiserar boendena. Skulle det komma 100 000 - vilket inte så mycket pekar på nu, för vi kommer förmodligen att ha betydligt lägre tal - är det nätt och jämnt att vi klarar av boendesituationen. Skulle det komma ännu fler kommer boendeplatserna att ta slut i sommar. Det visar prognoserna tydligt. Om vi ser att siffrorna åter stiger kraftigt kommer vi givetvis att agera, precis på det sätt vi gjorde i höstas för att ta kontroll över situationen. Herr talman! Jag fick inga svar alls på hur en borgerlig flyktingpolitik ser ut. Det verkar vara helt skrivet i stjärnorna. Återigen: Så länge ni inte har en gemensam borgerlig allianspolitik när det gäller flyktingfrågan är ni inte regeringsdugliga, Johan Forssell. Då kan ni inte ta över regeringsmakten - så enkelt är det. Vi får väl se om ni orkar samla er till det om ett par år, men just nu står ni på helt olika planeter. Den här diskussionen lär fortsätta. Vi kan hålla på och träta om vem som sa vad, vid vilka tillfällen och så vidare, men det viktiga är ändå att kunna konstatera att det går åt rätt håll just nu i den meningen att vi har tagit kontroll över situationen. Det är inte enkelt, utan det är svåra beslut. Johan Forssell har rätt i att det också bland socialdemokrater har funnits olika uppfattningar, men skillnaden är att vi har lyckats samla oss till en position. Varenda socialdemokrat här inne röstade för id-kontrollerna. Inte en enda moderat röstade för, utan man lade ned sina röster. Detta är skillnaden - vi lyckades samla oss. Det har inte ni lyckats göra. Poängen och det jag försöker säga är att vi just nu har kontroll över situationen.